Fru talman! Läget i världen ger oss tyvärr inte anledning till en överdriven optimism om fred och nedrustning. Vi lever på en krutdurk, och supermakternas kärnvapenarsenal är tillräcklig för att förgöra oss alla. Trots detta är det nödvändigt att vi arbetar för fred och avspänning i alla de organ där Sverige har möjlighet att utöva inflytande. Vii Sverige har ju också försvarspolitiken ett starkt totalförsvar för att främja och upprätthålla vår neutralitet, och det har även medfört en god stabilitet och en fredlig utveckling i Sverige och Norden. Det försvarsbeslut vi tar i dag och som gör det möjligt för oss att fortsätta vår alliansfria säkerhetspolitik under perioden fram till budgetåret 1986/87 är av mycket stor vikt. Det gäller inte minst det mycket debatterade beslutet att säga ja till JAS och därmed utvecklingen av ett nytt flygplanssystem. Detta betyder många intressanta och viktiga steg framåt för att stärka vårt försvar och vårt flyg och för att bibehålla och vidareutveckla en hög teknisk kunskapsnivå i svensk industri, inte enbart inom försvarsindustrin, utan också inom den civila industrin. Tyvärr är inte socialdemokraterna villiga att ta ett avgörande beslut i dag, utan föredrar att välja en meningslös uppskovslinje och att i alla fall fram till valet i september varken säga ja eller nej, kanske för att tillfredsställa varierande åsikter både inom den egna riksdagsgruppen — som vi hörde ganska mycket om för en stund sedan — och hos väljarna ute i landet. Men det är svårt att samtidigt sitta på två stolar, och det har under debatten tydligt märkts en stor brist på hållbara argument från de socialdemokratiska talesmännen i denna fråga. Fru talman! Jag kommer nu att gå över till att tala något om de tre motioner i försvarsfrågor som jag väckt under allmänna motionstiden och som nu är behandlade i försvarsutskottets betänkande. Om motion 1981/82:302 angående ubåtsjakt från fartyg vill jag anföra följande. Den ryska ubåten i Gåsöfjärden i Karlskrona har under en avsevärd tid varit föremål för debatt både i och utanför massmedia och såväl inom som utom vårt land. Vår försvarsberedskap och vår möjlighet till havsövervakning har naturligtvis tilldragit sig stort intresse. Det har då konstaterats att vi genom 1972 års försvarsbeslut givit invasionsförsvaret så dominerande uppgifter att skyddet för sjöfarten och resurser att bedriva ubåtsjakt från fartyg helt försvunnit. Ser vi på andra staters marina försvar, finner vi att läget är helt annorlunda. Praktiskt taget alla Europas kuststater utom Sverige har fregatter eller korvetter, alltså fartygstyper och storlekar som lämpar sig för ubåtsjakt. Den svenska linjen att helt avstå från denna typ av fartyg är därför närmast unik. Det är så mycket mer anmärkningsvärt som vi har en så lång kust och våra närmaste havsområden bevisligen rymmer åtskilliga ubåtar som använder också svenskt vatten som övningsområde och som plats för andra mer avancerade uppgifter. I motionen har jag redogjort för hur det marina försvaret är konstruerat i Europa och vid en del nordafrikanska medelhavsländer. Denna genomgång visar att det finns många mariner som har fartyg av den typ som Sverige inte skulle skaffa efter 1972 års försvarsbeslut. Hos oss har fregatterna utgått, och jagarna är på väg ut. Vi anskaffar nu varken fregatter eller korvetter. Vi har inte heller något ubåtsspaningsflygplan. Vi är, att döma av den gjorda redovisningen av hur andra länder ser på problemen, uppenbarligen ganska ensamma om filosofin att bara ha ett sjöförsvar för invasionsalternativet. Men jag tycker att utskottet nu ser på frågan på annat sätt och har flyttat fram positionerna på en del områden. Vi har nu fått en utökning av territorialgränserna och en långt större havsyta att övervaka. Och att döma av vad som hände i Gåsöfjärden i Karlskrona, som med säkerhet inte är en enstaka händelse, vore det inte ur vägen om vi också kunde se vad som händer under vattnet — i alla fall i så stor utsträckning att ett rimligt antal stickprov kan göras och en beredskap finns för utryckningar när sådana erfordras. Det är onekligen ganska obehagligt att tänka sig ett läge där vi inte kan upptäcka ubåtar på vårt område, inte bara med tanke på vad dessa kan göra med oss, alltså spaning i fred och attacker i krig, utan också därför att vår neutralitet inte ter sig trovärdig, om vi inte kan upptäcka och avvisa främmande ubåtar på svenskt område. Utskottet pekar på de två robotbåtar som beställts och på de övriga fyra som skall beställas under femårsperioden och som kan användas till ubåtsjakt. Utskottet anser därmed att min motion i viss mån är tillgodosedd — och det tackar jag för — men avstyrker den i övrigt. I motion 342 angående underhåll av marina fartyg tar jag och Karl-Anders Petersson upp 1980 års underhållsutredning, som har skapat djup oro i Karlskrona genom att föreslå att huvuddelen av det marina underhållet skall förläggas till Muskö. Riksdagen fastslog så sent som våren 1981 att Karlskronavarvet skall syssla med marina nybyggnader och underhåll av marina fartyg. Utskottet visar på de tilläggsdirektiv utredningen fått, som skall belysa ett alternativ att i större utsträckning än hittills överväga att förlägga marinens fartygsunderhåll till Karlskrona. Utskottet anser att man i avvaktan på detta utredningsresultat inte nu bör uttala sig i frågan och avstyrker därmed motionen. Jag vill dock betona att jag noga kommer att följa frågans utveckling och vill här peka på att det i Karlskrona finns lämplig och kunnig personal, som borgar för att kustflottan skall bibehålla ett godtagbart tekniskt stöd och en acceptabel underhållssäkerhet inom det södra övnings Det behövs en god beläggningsnivå för att specialverkstäderna skall kunna fungera. Detta krävs också för att mobiliseringsberedskapen skall kunna bibehållas på dagens nivå. Av både försvarsoch regionalpolitiska skäl är det därför av stor vikt att en större del av det marina underhållet bibehålls vid Karlskronavarvet. Med det sagda delar jag utskottets mening att man skall invänta utredningens förslag, och jag yrkar alltså inte bifall till den motionen. I motion 343 begär jag att sjökrigsskolan skall lokaliseras till Karlskrona. Utskottet anser liksom försvarsministern att den skall förläggas till Berga och att lokaliseringen blir 10 milj.kr. dyrare om den flyttas till Karlskrona. Jag skulle vilja fråga utskottets talesman, hur man har kommit fram till den beräkningen. Sjökrigsskolan flyttas till Berga från Näsby Park, måste då inte nybyggnation komma till stånd vid Berga? Åtminstone har det sagts mig så. Kasern Sparre i Karlskrona är nyligen ombyggd och renoverad för 40 milj.kr. Ur ekonomisk synvinkel måste det vara gynnsamt för försvaret att ta till vara de ekonomiska medel som investerats i Sparre i stället för att bygga nytt på Berga. Man frågar sig onekligen: Var ligger besparingen med Bergaalternativet? Eftersom flottans officershögskola har startat sin verksamhet i Karlskrona under 1981 framstår det också som naturligt att även utbildningen vid sjökrigshögskolan förläggs till kommunen. Därmed skulle på ett ur samhällsekonomisk synpunkt fördelaktigt sett kasern Sparre komma till användning redan vid den tidpunkt KÖS ej längre skall disponera Sparre. Blekinge län har mycket litet högskoleverksamhet, och det är därför av stor vikt att den militära högre utbildningen samlas på ett ställe och lämpligen förläggs till Karlskrona, som då blir ett centrum för denna speciella högre utbildning inom marinen. Utskottet anser ju att avvecklingen av Sparre bör anstå till dess flottans värnpliktsutbildning är utvärderad, och det tycker jag är bra. Jag yrkar härmed bifall till motion 1981/82:302, vilket innebär dels att möjligheterna till ubåtsjakt inom marinen förbättras på både kort och lång sikt, dels att projektering av lämplig fartygstyp för ubåtsjakt tas fram, dels rustning av befintliga jagare som kan användas under en viss tidsperiod samt dels basering av erforderligt antal helikoptrar för ubåtsjakt i Blekinge. Vidare yrkar jag, fru talman, bifall till motion 1981/82:343, vilket innebär lokalisering av sjökrigshögskolan till Karlskrona. Till sist, fru talman, uttrycker jag min tillfredsställelse över att marinens officershögskola i Göteborg lokaliseras till Karlskrona. Men jag kan tyvärr inte vara så nöjd med förslaget att inte också nu flytta marinens sjukvårdsskola till Karlskrona, som först var meningen. Jag förutsätter dock att detta enbart är ett temporärt uppskov, att sjukvårdsskolan får vara kvar i Göteborg ett tag till och att den senare samordnas med övrig officersutbildning inom marinen och kustartilleriet i Karlskrona.

Fru talman! Många orter i vårt land påverkas av de beslut som vi om en stund kommer att fatta i kammaren om den framtida säkerhetsoch försvarspolitiken. Dock är det nog ingen kommun i landet som är mera beroende av beslutet än Karlskrona och ingen region som är mera beroende därav än Blekinge. Bakgrunden härtill är givetvis att söka i att Karlskrona för 300 år sedan anlades som huvudstation för örlogsflottan och alltsedan dess varit starkt beroende av utvecklingen inom det svenska försvaret. Efter andra världskriget har emellertid försvarsverksamheten i Karlskrona skurits ned kraftigt — sedan 1940 med över 5 000 arbetstillfällen — utan att kompenseras med andra statliga verksamheter. Inget län har heller fått så litet av utlokaliserad statlig verksamhet som Blekinge. Vid en regionalpolitisk jämförelse framgår att Karlskrona är det enda primära centrum i landet som haft en folkminskning mellan åren 1950 och 1980. Blekinge län har: måst konstatera folkminskning sex år i rad och har dessutom en mycket ogynnsam åldersfördelning, med stor andel åldrande människor. Det är därför naturligt att vi riksdagsmän från Blekinge lägger stor vikt vid dagens försvarspolitiska beslut och dess inverkan på utvecklingen i Karlskrona och Blekinge län. Därför har vi också väckt flera motioner i försvarsfrågan. Vår motion om att lokalisera sjökrigshögskolan till Karlskrona har av utskottet avfärdats med att merkostnaden härför skulle bli 10 milj.kr. Därför skallden lokaliseras till Berga i stället. Jag beklagar detta. En lokalisering till Karlskrona skulle nämligen ha betytt mycket för både Karlskrona och Blekinge och — det är jag övertygad om — också för utbildningen, som säkert hade kunnat ske i en god miljö. Men mot ett enigt utskott förmår vi intet. Tro inte att jag är otacksam för den omlokalisering till Karlskrona av marinens officershögskola som föreslås — den hälsas med tillfredsställelse. Men jag har litet svårt att förstå varför inte den föreslagna omlokaliseringen av marinens sjukvårdsskola kunde få ske samtidigt. Denna fråga har framskjutits tills utredningen om sjukvården i krig presenterat sitt förslag. Vilka betydande olägenheter en flyttning skulle medföra har jag haft svårt att utläsa ur betänkandet: Karlskrona har verkligen behov av denna utbildning. För Karlskrona är det också viktigt att Karlskronavarvet får hand om underhållet av marina fartyg. Det är inte överdrivet att säga att detta är ett livsvillkor för varvets fortbestånd på sikt. Det kan därför med tillfredsställelse konstateras att U 80 fått tilläggsdirektiv från försvarsministern att bl.a. belysa ett alternativ som innebär att, i större utsträckning än hittills har övervägts, förlägga marinens fartygsunderhåll till Karlskrona. I propositionen hänvisar försvarsministern till detta utredningsarbete och förklarar sig i avvaktan på resultatet av detta inte vilja ta ställning till den närmare lokaliseringen av det fredstida fartygsunderhållet. Utskottet vill också avvakta utredningsarbetet. Jag hoppas underhållet förläggs till Karlskronavarvet — för värvets fortbestånd. I motion 1981/82:2278 hemställde jag om tidigareläggning av beställningar av helst fyra robotbåtar typ 90 till Karlskronavarvet för att slå vakt om den kompetens som finns vid varvet. En sådan tidigareläggning skulle ha värde från såväl sysselsättningssom försvarssynpunkt. Den strategiska betydelsen av en tidigareläggning belyses väl bäst av att främmande ubåtar otillbörligt uppträder på svenskt territorium, nästan mitt inne i Karlskrona fästnings skyddsområde. Det brukar inte ge så mycket praktiska resultat att ställa yrkanden mot ett enigt utskott, så jag skall avstå härifrån. Jag har bara velat göra kammarens ledamöter uppmärksamma på vilka problem Karlskrona har att brottas med, så att det vid framtida beslut i försvarsfrågor kan tas hänsyn härtill.

Fru talman! Eftersom denna fråga tidigare behandlats i kammaren och vi har haft ärendet återförvisat till utbildningsutskottet och inga nya ställningstaganden uppstått, ber jag med hänvisning till tidigare debatt i frågan få yrka bifall till reservation 2 och i övrigt till utskottets skrivningar.

Fru talman! Med hänvisning till vad vpk:s företrädare anförde då ärendet behandlades förra gången yrkar jag bifall till vpk:s motion 2409 i berörda delar.

Fru talman! Jag hänvisar när det gäller arbetsmarknadsutskottets betänkande 29 om samordnad datapolitik till tidigare debatt och yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna 2, 3 och 4.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

Fru talman! När riksdagen snart tar ställning till proposition 1981/82:87 om en ny hälsooch sjukvårdslag, m.m., innebär det att ett omfattande och mångårigt arbete med att se över den centrala hälsooch sjukvårdslagstiftningen närmar sig slutet. Detta arbete har inte alltid varit lätt, och motsättningarna mellan olika intressenter har ibland varit stora. Det är därför med så mycket större glädje som jag noterar att socialutskottet i sitt betänkande står helt enigt, när utskottet tillstyrker förslagen i propositionen. De uttalanden och den smärre justering av författningstexten som utskottet föreslår har jag ingen invändning emot. En betydande politisk enighet finns alltså för förslaget. Genom mina kontakter med Landstingsförbundet och personalens organisationer vet jag att enigheten också där är stor. Självfallet vet jag också att det fortfarande kan finnas vissa skillnader i inställning mellan olika partier och olika intressenter. Men viljan att komma överens om de stora linjerna har övervunnit motsättningarna, och det är bra. Denna vilja och denna samstämmighet måste vara en utmärkt grund för det fortsatta arbetet med att utforma framtidens hälsooch sjukvård i Sverige. En hel del arbete återstår nämligen även efter det att riksdagen fattat sina beslut. Jag hoppas att de följdförfattningar som regeringen skall utfärda skall kunna publiceras under den allra närmaste tiden. Med anledning av utskottets uttalande angående föreskrifter om behörighet till och om tillsättning av tjänster vill jag dock redan här försäkra att sådana föreskrifter kommer att ingå bland författningarna. En mycket viktig förändring som nu sker är att landstingen åläggs att förebygga sjukdomar och skador hos den enskilda individen och hos befolkningen i allmänhet. Den gamla lagstiftningen har naturligtvis inte hindrat landstingen att engagera sig i dessa frågor, men den nya lagen gör det till en skyldighet för dem. Det är en mycket viktig markering, som också framgår av lagens namn, hälsooch sjukvårdslagen. Hälsooch sjukvården får ju i det löpande arbetet en mycket omfattande information om orsakerna till ohälsa. I framtiden bör landstingen på ett helt annat sätt än tidigare ta till vara, sammanställa och bearbeta den information som de får om risker i människornas livsmiljö. Informationen skall landstingen sedan använda i den egna verksamheten både när hälsooch sjukvården planeras och i det förebyggande arbetet som är inriktat på de enskilda individerna. Landstingen skall också förmedla sin information till andra samhällsorgan och på så sätt bidra till en förbättrad livsmiljö för befolkningen. Även det individinriktade förebyggande arbetet måste i framtiden förstärkas. Det kan ske genom upplysning, så att människornas möjligheter att leva ett hälsosamt liv förbättras och genom att de får ökade möjligheter att själva ta hand om lindrigare sjukdomar och skador i familjen. Det förebyggande arbetet ställer nya krav på landstingen. Nya kunskaper behövs också. Dessa kunskaper måste förvärvas genom forskning och försöksverksamhet. Det är nödvändigt att möjligheterna att förebygga ohälsa förbättras, om vi skall kunna fortsätta att förbättra människornas livsvillkor och hejda en oroande utveckling av kostnaderna för hälsooch sjukvården. Den nya lagen förstärker också patientens ställning i vården. Lagen ställer flera krav på hälsooch sjukvården. Jag skall inte nu ta upp tiden med en fullständig genomgång av dessa krav, även om jag gärna skulle vilja. Två krav vill jag dock något beröra. Det första rör patientens självbestämmande och rätt till skydd för sin integritet. Till detta krav ansluter bestämmelserna om att patienterna skall få en begriplig och tillräckligt omfattande information och att vården skall ske i samråd med patienten. Den debatt som under de senaste månaderna förekommit om den s.k. Ludwigstudien om olika metoder för skrapning av kvinnor har mycket tydligt visat hur viktig informationen är — även den som rör alternativa behandlingsmetoder. Det tycks i dag fortfarande förekomma att patienten bara informeras om ett behandlingsalternativ, även om flera alternativ finns. Så får det inte förbli. Det är också viktigt att patienten får reda på sina rättigheter, t.ex. att vägra behandling och att när som helst avbryta en pågående behandling. Det andra krav som jag vill uppehålla mig vid rör kontinuiteten i kontakterna mellan patienten och personalen. Med kontinuitet menar jag då möjligheten för patienten att få träffa samma läkare eller sköterska vid olika besök. Här har det funnits, och finns fortfarande, stora brister i hälsooch sjukvården till men för patienterna och vården. Det gäller både den öppna och den slutna vården. Behovet av att få träffa samma personal är, som jag ser det, särskilt stort för vissa kategorier, t.ex. äldre människor. Under senare tid har försök gjorts att finna modeller för att komma till rätta med problemen. Dessa försök har visat att det går att förbättra kontinuiteten bl.a. genom införande av husläkarsystem. Att landstingen nu åläggs att främja kontinuiteten ser jag som ett mycket viktigt steg i rätt riktning. Den nya lagen skiljer sig bl.a. på det sättet från sjukvårdslagen att landstingen får större möjligheter att bestämma om organisationen och förvaltningen av den egna hälsooch sjukvården. Varje landsting kommer alltså att kunna anpassa organisationen bättre till sina egna förutsättningar och den egna befolkningens särskilda behov. Skälet till att staten bör avstå från att meddela detaljbestämmelser i dessa frågor är sannerligen inte att dessa är mindre viktiga. I stället är det — som jag ser det — på det sättet att landstingen har bättre möjligheter att bedöma vilken organisation som bäst passar behoven och förutsättningarna i just det landstinget. De olika landstingen ser ju faktiskt ganska olika ut. Det gäller inte bara t.ex. geografi och befolkningssammansättning, utan faktiskt också sjukvårdskonsumtionen. Med hänsyn till statens ansvar för det vi brukar kalla den samlade välfärdspolitiken och samhällsekonomin bör staten också ha ansvaret för den övergripande centrala planeringen och samordningen av hälsooch sjukvården. Ett nära och regelbundet samråd om denna planering och samordning måste finnas mellan stat och landstingskommuner. Samrådet bör förankras inom socialdepartementet med hänsyn till att departementet har det övergripande ansvaret för hälsooch sjukvården och socialpolitiken i övrigt. Utvidgningen av landstingens ansvar för hälsooch sjukvården innebär inte något hinder för andra att bedriva vård. I propositionen betonas i stället att även den privata vården skall ges goda möjligheter. Den behövs nämligen som ett komplement till den offentliga vården. Den enskilda vården kan också ibland ha andra kvaliteter än den offentliga vården. Därför är den bra som ett alternativ för dem som föredrar den vårdformen. Fru talman! Det stora reformarbetet på hälsooch sjukvårdslagstiftningens område är snart fullbordat. Arbetet har också tidigare resulterat i nya viktiga lagar. Jag tänker närmast på lagen om tillsyn över hälsooch sjukvårdspersonalen med bestämmelser om personalens allmänna åligganden och om disciplinära åtgärder. Jag tänker också på lagen om förtroendenämnder inom hälsooch sjukvården, som vid behov skall informera, stödja och hjälpa patienter. De lagarna har haft som väsentligt syfte att förbättra den enskilde patientens ställning, precis som dagens lag. Jag skall i detta sammanhang inte heller underlåta att nämna regionsjukvårdspropositionen. Låt mig avslutningsvis sammanfatta: Redan i 2 § i vår regeringsform står det bl.a. att det särskilt skall åligga det allmänna att verka för social omsorg och trygghet och för en god levnadsmiljö. En av förutsättningarna för att den bestämmelsen skall uppfyllas är att vi har en god hälsooch sjukvård, och vi vet också genom olika undersökningar att svenska folket fäster stor vikt vid att få en god sjukvård. Den nya hälsooch sjukvårdslagen skall — hoppas jag — ge oss goda möjligheter att fortsätta arbetet för att så långt det någonsin är möjligt garantera människorna en god hälsa, men också, när hälsan trots allt ibland sviker, en god vård. Med de grunder för vården som anges i 2 och 3 §§, där patienten sätts i centrum, är förutsättningarna goda.

Patienten får en stärkt ställning — vården, herr talman, är ju till för patientens skull.

Herr talman! I de tre betänkanden från socialutskottet som nu diskuteras är vi helt eniga på varje punkt. Men de här frågorna är naturligtvis så intressanta att vi för den skull måste ägna betydande tid åt debatten här i kammaren. I den ena frågan, som gäller ny sjukvårdslag, har vi helt anslutit oss till socialdepartementets förslag, som utformats i gott samförstånd med Landstingsförbundets ledning och där vårt parti bl.a. kunnat påverka departementets beredning. Inom parentes sagt: Hade samma möjlighet funnits för oss att påverka riksdagsbeslutet i försvarsfrågan som i sjukvårdsfrågorna, är det möjligt att försvarsbeslutet hade fått en något annorlunda karaktär. I den andra frågan, som gäller ändringar i lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård, har vi fått flera av våra motionskrav tillgodosedda. Bakom besluten i dessa båda ärenden står ett enhälligt socialutskott. Jag är angelägen om att poängtera detta. Skall jag göra en summering av socialutskottets arbete, måste det slås fast att vi trots blockpolitiken kunnat lösa många frågor i samförstånd. Om detta är en frukt av att vi har bemödat oss om att föra en saklig debatt i lagstiftningsfrågor som gäller sjukoch socialvård, det får andra bedöma. Men jag tror att det ändå har ett värde att vi kunnat lösa dessa frågor i ett brett samförstånd. Detta är frågor som griper in i människornas liv. Detsamma kan förvisso sägas om både arbetslöshetsoch sjukförsäkringen. Där har försämringar påbjudits av regeringen som vi socialdemokrater reagerat hårt emot, men vi har inte haft någon framgång där med våra förslag. Det har tydligen varit lättare att kunna påverka denna lagstiftning i rätt riktning. Jag noterar detta och tar det på sätt och vis som ett belägg för att det ändå finns en viss samarbetsanda mellan partierna kvar när det gäller lagstiftningen inom hälsooch sjukvårdens område. Den propositionen om en ny hälsooch sjukvårdslag som vi nu behandlar har egentligen en lång historia bakom sig, som också sjukvårdsministern sade. Fem regeringar har styrt landet under den tid som HSU-utredningen arbetat — så kallade sig den utredning som dåvarande socialministern Sven Aspling tillsatte 1975 med uppgift att reformera sjukvårdslagen. Den nuvarande detaljerade lagstiftningen ersätts med en målinriktad ramlag. Den nya lagen ger stort utrymme för landstingskommunerna att utforma vården efter lokala och regionala behov och förutsättningar. Målet för hälsooch sjukvården är självklart. Det är en god hälsa och en god sjukvård på lika villkor för hela befolkningen. Det är viktigt med detta konstaterande. På andra håll i världen har man en annan syn på vårdfrågorna. Det som vi anser vara en självklarhet är något helt annat i länder där hälsooch sjukvården är privatiserad och där man är utlämnad till marknadskrafternas fria spel. Landstingskommunerna ges ett vidgat ansvar för befolkningens hälsa. Landstingskommuner åläggs sålunda, förutom att erbjuda sjukvård, även att förebygga ohälsa hos befolkningen genom insatser riktade mot såväl människorna som miljön. Genom sin livsföring och goda levnadsvanor kan människor inte bara utgå eller begränsa sjukdomar och skador utan även öka sitt eget välbefinnande. För detta krävs bl.a. upplysning och information. Människornas hälsa påverkas också av samhällets miljöutformning. Landstingskommunerna skall därför ta till vara, sammanställa, bearbeta och utnyttja den information som finns inom hälsooch sjukvården om risker i människornas livsmiljö. Ett antal krav ställs på landstingskommunernas hälsooch sjukvård. Den skall vara av god kvalitet, tillgodose patienternas behov av trygghet, vara lätt tillgänglig samt bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. I sistnämnda hänseende åligger det bl.a. landstingen att informera patienten om hälsotillståndet och de behandlingsmöjligheter som finns. Patienten skall vidare, så långt det är möjligt, ges tillfälle att samråda med personalen om den egna vården och behandlingen. En god kontinuitet i kontakterna mellan patienten och hälsooch sjukvårdspersonalen skall främjas. Man kan säga att lagförslaget står i god samklang med den praxis som redan har utvecklats på sjukvårdens område. Genom att den nya lagen är en ramlag ger man stora utrymmen för sjukvårdshuvudmännen att utforma vården efter de olika behov som föreligger. Med hänsyn till att människornas hälsa påverkas av olika samhällsmiljöer, blir det landstingens uppgift att informera människorna om de risker som de möteri olika miljöer. Hälsooch sjukvården skall fortsättningen mera aktivt än hittills medverka i samhällsplaneringen och kan därigenom påverka miljöutformningen i vårt samhälle. Landstingen får också i uppgift att planera verksamheten så att en god vård ordnas för hela befolkningen. Regleringen av den organisatoriska uppbyggnaden av hälsooch sjukvården har begränsats, men reglerna om politiskt vald styrelse kvarstår. Som förut kommer det medicinska ledningsansvaret att åvila läkare. Tillsynen över landstingens hälsooch sjukvård åligger socialstyrelsen. Herr talman! Djupare än så går jag inte in i ramförslaget. Jag tror att det har sitt stora värde att regeringen och Landstingsförbundet i stort sett är eniga om den nya lagen. Den har föregåtts av en stor utredning där alla berörda har kunnat medverka. Det är min förhoppning att lagen skall visa sig vara väl anpassad till de skilda förhållanden som råder i samhällets olika delar och att erfarenheterna av den, när man om något årtionde behöver göra en ny översyn, skall vara goda. Om lagen om sluten psykiatrisk vård kan jag fatta mig relativt kort. Utskottet har tillstyrkt propositionen i huvudsak, men också gått de socialdemokratiska motionärerna till mötes genom att vi fått vissa icke oväsentliga sakfrågor tillstyrkta. Sålunda har utskottet tillstyrkt bifall till vår framställning om återkommande prövning av vårdbehovet. Socialberedningen föreslog att överläkaren skulle anmäla fall som behövde vårdas längre tid än tre månader. Regeringen har följt det förslaget. I vår motion ville vi ha en omprövning efter ytterligare sex månader. Det har utskottet tillstyrkt. Man säger att erfarenheten av tillämpningen av denna fråga kan vara nyttig vid den större reformering som det ingår i socialberedningens uppgift att framlägga förslag om. Vi har vidare föreslagit ytterligare lekmannainslag i utskrivningsnämnden och psykiatriska nämnden, där vi anser att behovet av socialt verksamma personer är värdefullt. Även i det fallet har utskottet tillstyrkt motionskravet. Utskottet har också tillgodosett vårt krav på att de intagna skall ha rätten till information införd i lagen. Frågan om samordning av den nya hälsooch sjukvårdslagen och LSPV är angelägen. Utskottet nöjer sig emellertid med att konstatera att det måste ske senare. Man tillkännager för regeringen att frågan inte bör anstå till dess socialberedningens slutliga förslag föreligger. LSPV:s anpassning till den nya sjukvårdslagen måste ske så snart det är möjligt. Utvecklingen av den psykiatriska vården får inte försenas. Herr talman! Det är i stort vad utskottet har kommit fram till vid granskningen av propositionen och de föreliggande motionerna. Det tillkommer socialberedningen att arbeta vidare på en reformering av lagstiftningen och att anpassa den nya lagen till lagen om hälsooch sjukvårdsfrågorna. Jag yrkar bifall i alla avseenden till socialutskottets förslag.

Herr talman! Jag kan försäkra både Karin Ahrland och Göran Karlsson att om vpk hade beretts möjlighet att arbeta i utskottet — vilket vi inte har — hade enigheten inte varit fullständig. Vpk hade reserverat sig när det gäller det första betänkandet om hälsooch sjukvårdslagen. Det mest väsentliga i regeringens förslag till en ny hälsooch sjukvårdslag är att man vill genomföra en s.k. ramlagstiftning på hälsooch sjukvårdens område. Landstingen får ansvaret för hälsooch sjukvården, men man tar bort alla regler som styr verksamheten i detalj och ger riktlinjer för på vilken kvalitetsnivå vården skall bedrivas: Motivet sägs vara att man vill utöka demokratin och åstadkomma en decentralisering från statliga verk till de enskilda landstingen. Förslaget om införande av en ramlagstiftning är inget unikt för sjukvården. På socialtjänstens område har nyligen genomförts en liknande lagstiftning, som ändå mer i detalj reglerar vilka krav de skilda människorna kan ställa på kommunen. Och socialtjänstslagen fastställer, i motsats till hälsooch sjukvårdslagen, ett yttersta vårdansvar. Kritiken mot idén med ramlagstiftning på vårdområdet har blivit alltmer uttalad, och den bärs fram av bl.a. de omsorgsbehövandes och handikappades egna organisationer. De vackra mål som man ställer upp i ramlagen visar sig föga förpliktande i praktiken. Det blir svårt för vårdbehövande grupper att med framgång ställa krav på samhället. Det gäller i särskilt hög grad de grupper i samhället som har små ekonomiska och politiska resurser. I en period av åtstramning när det gäller de offentliga utgifterna visar sig en ramlagstiftning ha särskilda risker. Den är direkt farlig. Genom att man inte definierar vad som är en godtagbar vårdstandard, underlättar man i praktiken för den sociala nedrustningen. Regeringens förslag när det gäller HSL innebär särskilt stora risker i detta avseende. I förordet till propositionen talar man bara om att den fria lagstiftningen inte får innebära några ökade utgifter för landstingen. Däremot talas inte om någon skyldighet för landstingen att bygga ut i takt med behoven. Samtidigt som den här propositionen läggs fram genomförs i budgetsammanhang åtgärder som urholkar landstingens skatteunderlag och reella möjligheter att tillgodose olika vårdbehov. Hälsooch sjukvårdsutredningen — vars förslag till största delen ligger till grund för den här lagen — föreslog en mer förebyggande inriktning av hälsooch sjukvården. Den strävan fanns det alla skäl att understödja. I propositionen har landstingens förebyggande ansvar urholkats. Det talas nu bara om att medicinskt förebygga sjukdom och skador. Kravet på att uppspåra sjukdomar har tagits bort, och de förändringar som har gjorts innebär att man också i fortsättningen vill ge sjukvården en passiv roll i förhållande till de viktiga orsakerna till sjukdom och ohälsa. Kraven på en offensiv hälsopolitik tillgodoses inte av det här aktuella lagförslaget. Och helt följdriktigt har man också slopat kraven på att landstingen skall delta i samhällsplaneringen — i syfte att förebygga sjukdom och ohälsa. Kravet att landstinget skall ansvara för hälsooch sjukvården borde — menar vi i vpk — ha följts upp med ett krav på att all hälsooch sjukvård skall ske i landstingens eller annat samhällsorgans regi. Det är en grundläggande förutsättning för att en verklig planering skall kunna ske. Propositionens skrivning innebär att man i praktiken lägger grunden för ytterligare privatisering av vården i takt med att samhällets åtaganden minskar, och det vi hörde av Karin Ahrland bäddar också för en privatisering: Det skall finnas goda förutsättningar för en privatisering, sade hon. Trots att antalet läkare har ökat under senare år kvarstår bristen på läkare, och framför allt finns det stora regionala skillnader när det gäller tillgången på läkare. Enligt socialstyrelsen är fortfarande nästan var tionde läkartjänst obesatt. Inom långvården har antalet läkartjänster ökat mycket snabbare än tillgången till läkare, och antalet vakanta tjänster är därför mycket stort. Man räknar med att var femte läkartjänst inom långvården är helt vakant; det finns inte ens vikarier till tjänsterna. Det är allvarligt. Det är viktigt, menar vi, att socialstyrelsen har kvar ett övergripande ansvar när det gäller att tillsätta tjänster. Socialstyrelsen bör också ha det yttersta ansvaret när det gäller att fördela läkarresurserna. Propositionerna underminerar landstingens möjlighet att planera hälsooch sjukvården också genom att man inte tillfredsställande löser problemet med det medicinska ledningsansvaret. Ett ansvar för vården förutsätter ett sammanhållet politiskt, administrativt och medicinskt ansvar. Nu tilldelar man läkarna hela det medicinska ansvaret. Också önskemålet om att detta ansvar skall kunna delegeras har man strukit i lagförslaget. Ett sammanhållet ledningsansvar för vården kan, menar vi, mycket väl förenas med att enskilda yrkesgrupper bibehåller sin professionella kompetens och fattar beslut inom ramen för den. I praktiken kan man inte skilja mellan olika typer av grundläggande ledningsansvar. Ekonomiska faktorer som tillgången på resurser influerar förstås medicinska beslut. Medicinska avgöranden påverkar i mycket hög grad vårdens mera långsiktiga planering. Av den anledningen måste landstingen ha ett sammanhållet ansvar för vården. Men det förutsätter i sin tur att det utfärdas normer om, på vilken lägsta kvalitetsnivå vården får bedrivas. Det underlättar förstås också för patienterna att göra sin rätt gällande gentemot sjukvårdshuvudmannen. Det sägs i propositionen att man i hög grad stärker patienternas ställning. Jag tycker att det är riktigt att göra det, men jag har inte hittat några sådana enorma förstärkningar, hur mycket jag än har läst i propositionen. Jag menar att alla möjliga ansträngningar måste göras inom sjukvården för att stärka patienternas ställning. Den anonymitet och den avpersonifiering som många människor känner när de anlitar sjukvården för kortare eller längre tid måste ersättas med en respekt för varje enskild patient och även med ett personligt bemötande från all personal inom sjukvården. När man är patient möter man många olika slag av personal. Det kan vara svårt att som patient veta vem som har ansvaret för de olika delarna av vården. Patienten skall, menar vi, orienteras om detta, och framför allt skall patienten ha rätt att få veta vilken läkare det är som har totalansvaret för vården. I socialförslagen har det föreskrivits att vård och behandling skall vara avgiftsfri. Motsvarande regel bör gälla sjukvården, då alla andra principer äventyrar de utsatta gruppernas rätt till vård och står i motsättning till en förebyggande inriktning av arbetet. Nuvarande avgiftssystem har i första hand syftet att minska efterfrågan på vård. En förebyggande inriktning måste istället innebära att man vill främja tidiga kontakter med sjukvården, och det kan inte förenas med en avgiftsfinansiering, menar vi i vpk. Enligt vänsterpartiet kommunisternas mening kräver en hälsooch sjukvårdslagstiftning att man klarare deklarerar hälsooch sjukvårdens målsättning. En god vård, menar vi, måste införas i ett bredare hälsopolitiskt sammanhang. Viktiga utgångspunkter för en sådan offensiv hälsopolitik är i punkter följande: — Landstingsinsatser i syfte att delta i saneringen av dåliga arbetsmiljöer. Detta innebär att landstingen bör bli huvudmän för företagshälsovården och åläggas att bygga ut yrkesmedicinsk verksamhet. —- Effektiva insatser för att bekämpa arbetslöshet, särskilt då bland ungdomar. Långvarig arbetslöshet och ungdomsarbetslöshet ger enorma framtida vårdkostnader: —- Insatser för att minska användningen av alkohol och andra droger. Enbart vårdkostnaderna för alkoholskador är av storleksordningen 10-20 miljarder. Med tanke på detta bör landstingen tilldelas en aktivare roll i drogpolitiken och få del av statens skatteinkomster av alkohol. - Ett aktivare landstingsdeltagande i trafikpolitiken med tanke på trafikskadornas enormt stora betydelse. Detta är några punkter som skulle kunna bidra till en aktivare och mer offensiv hälsopolitik. Detta har man inte diskuterat i utskottets betänkande, och det är beklagligt. Herr talman! Jag yrkar bifall till motion 2163. Sedan vill jag också säga någonting om propositionen om LSPV. Inom den psykiatriska vården i Sverige pågår sedan ett antal år tillbaka en omorientering som innebär att vården i ökad utsträckning kommer att bestridas i öppna former och under frivillighet. Man kan dock konstatera att utvecklingen går långsamt. Jag hade för inte så länge sedan en debatt med Karin Ahrland där jag påtalade detta och uttryckte min oro för det. Jag fick inte den uppfattningen att Karin Ahrland var speciellt oroad av denna långsamhet, men jag är det alltså. Detta gäller särskilt omfattningen av den psykiatriska sjukhusvården, där enligt flera bedömningar mellan en tredjedel och hälften av de inneliggande patienterna skulle kunna skrivas ut, om mindre resursförstärkningar inom den öppna vården komme till stånd. Uppgifter som nyligen har redovisats av socialstyrelsen visar att andelen tvångsvård inom den svenska psykiatrin är anmärkningsvärt hög. Andelen patienter som vårdades med tvång var enligt dessa uppgifter sju gånger så hög i Sverige som i England och fyra gånger så hög som i Danmark. Även inom Sverige föreligger stora variationer i tvångsvårdens omfattning. I Kristianstads län var antalet personer som vårdades med tvång 48 per 100 000 invånare, medan motsvarande antal i Gävleborgs län var 223. Detta framgår av en inventering som har gjorts av socialstyrelsen. Det torde stå klart att en översyn av lagstiftningen om tvångsvård av psykiskt sjuka är utomordentligt angelägen för att påskynda moderniseringen av den svenska psykiatrin. Översynen är naturligtvis även angelägen av rättssäkerhetsskäl och av humanitära skäl. Ett stort antal människor far illa genom att i onödan spärras in på psykiatriska sjukhus. Många av dem får sannolikt sitt framtida liv förstört. En översyn av LSPV pågår inom socialberedningen, men sannolikt kommer det att dröja flera år innan dessa arbeten kommer att resultera i en färdig och beslutad ny lagstiftning. Mot denna bakgrund är det angeläget att de reformer av LSPV som kan göras nu också genomförs. utsträckning till de förslag som framfördes i propositionen om socialtjänsten. Dessa förslag var, som också anges i propositionen, resultat av ett omfattande utredningsoch remissarbete. Det finns alltså inte på grund av brister i beredningen några skäl att avstå från att nu fatta beslut om de förändringar i LSPV som föreslogs i socialtjänstspropositionen. Tyvärr måste man konstatera att regeringen trots detta har avstått från att framföra flera av de mest angelägna ändringsförslagen. Detta är så mycket mer anmärkningsvärt som behovet av reformer är utomordentligt stort. Vpk anser att LSPV bör ändras i stort sett i enlighet med det förslag som föreligger i socialtjänstspropositionen och har därför föreslagit följande ändringar: Det kan inte vara riktigt att en person under i princip obegränsad tid skall kunna vara försöksutskriven med den osäkerhet och det beroende det innebär. Bestämmelsen om försöksutskrivning bör därför ändras så att den maximala tiden för försöksutskrivning blir ett år. I propositionen föreslås att behovet av fortsatt vård skall prövas sedan vården pågått i tre månader. Detta är bra, men vpk anser att en fortsatt återkommande prövning är nödvändig av rättssäkerhetsskäl och för att motverka onödigt långa sjukhusvistelser. I socialtjänstspropositionen föreslogs en återkommande prövning var tredje månad. Med hänsyn till arbetsbelastningen hos nämnderna kan det dock vara motiverat att begränsa den fortsatta omprövningen till var sjätte månad. Beträffande nämndernas sammansättning anser vpk att en breddning bör ske med representanter för socialt yrkeskunnande samt politiskt förankrade ledamöter. Förslaget i socialtjänstspropositionen om nämndernas sammansättning bör följas. Socialtjänstspropositionens förslag till 37 § bör införas i LSPV. Förslaget innehåller angelägna och väl förankrade förstärkningar av patienternas rättigheter. Nu har — vilket tillhör ovanligheten — de flesta förslagen i vpk-motionen blivit tillgodosedda under utskottsbehandlingen. Bara i fråga om försöksutskrivningen har utskottet med hänvisning till att arbetet i beredningen pågår inte velat tillstyrka vpk-motionens förslag. Vi från vpk kan för dagen godta denna motivering. Jag har därför, herr talman, inget yrkande om bifall till vpk-motionen i detta ärende. Det är inte så vanligt att vpk-motioner tillstyrks till tre fjärdedelar av ett utskott. Det känns litet ovanligt — men mycket angenämt.

Fru talman! Riksdagen behandlar i dag två olika lagkomplex, som vart och ett för sig syftar till att ge samhället en viss kontroll över företagens agerande på marknaden. I det ena fallet rör det sig om lagstiftning mot konkurrensbegränsande åtgärder inom svenskt näringsliv, i det andra fallet om utländska förvärv av svenska företag och fast egendom. I ingetdera fallet är det fråga om en ny lagstiftning, utan främst om en modernisering av redan existerande lagar. Speciellt när det gäller utländska förvärv av svenska företag har vi socialdemokrater fört fram mer långtgående krav än vad regeringen föreslagit för att skydda svenska intressen. Vi har således framlagt ett antal reservationer. Jag återkommer senare till detta lagkomplex i denna gemensamma debatt. Låt mig börja med betänkandena i den ordning som de är uppsatta inför kammarens avgörande och ge några synpunkter på det förslag till reviderad konkurrenslagstiftning som nu föreligger. Ser man först till propositionens omfattning, inte mindre än 550 sidor, kan man med fog säga att det blev fasligt mycket oväsen för litet ull. Det väsentligt nya i propositionen, som ju bygger på konkurrensutredningens förslag, är fusionskontrollen. Med all respekt för den frågans vikt hade det säkert gått att minska ordflödet och sidantalet till åtminstone hälften utan att några väsentligheter hade gått förlorade. Jag tycker att regeringen och handelsdepartementet borde ha haft den respekten för utskottets och dess ledamöters arbetsbelastning att man inte i oträngt mål hade brett ut sig textmässigt så till den milda grad som här har skett. Propositionen omfattar alltså 550 sidor. I själva sakfrågan är vi socialdemokrater ense med regeringen om den nya konkurrenslagen. Vi instämmer framför allt i att det nu kan behövas en samhällskontroll över storföretagens uppköp av andra företag sett ur konkurrenssynpunkt. Vi vill dock starkare än den borgerliga majoriteten i utskottet understryka behovet av att man också beaktar andra än kortsiktigt konkurrensmässiga aspekter, när beslut om att förbjuda ett visst företagsförvärv övervägs. Särskilt folkpartiet pratar så mycket om den fria konkurrensen bland svenska företag att man ibland tycks glömma bort att de svenska företagen internationellt sett är små och att vi även långsiktigt måste rusta oss för att kunna konkurrera på de internationella marknaderna och i Sverige möta en hård utländsk konkurrens. Det kan tillfälligtvis betyda vissa risker för konkurrensbegränsningar på hemmaplan vid en speciell fusion. Detta bör enligt vår mening beaktas. Vi har från socialdemokratiskt håll velat markera detta synsätt genom den reservation som vi fogat till utskottets betänkande 55 om att näringsfrihetsombudsmannen regelmässigt bör inhämta övergripande och näringspolitiska synpunkter i ett visst fusionsfall, innan han eventuellt går vidare till marknadsdomstolen. Därmed är inte sagt att det inte i speciella fall kan finnas behov av att man stoppar ett företagsförvärv. Det politiskt verkligt intressanta i detta sammanhang är emellertid moderata samlingspartiets inställning till den nya konkurrenslagen. Moderata samlingspartiet är det parti som ständigt predikar konkurrensens höga visa. Här säger man nu blankt nej till möjligheterna att stoppa skadliga, konkurrensbegränsande företagsfusioner. Därmed öppnar sig en jätteklyfta mellan moderaternas konkurrensretorik och det politiska ställningstagande de gör, när det nu skall införas en lagstiftning som skulle kunna stoppa ett och annat av storföretagens företagsuppköp. Därigenom är det också helt klarlagt att de enda konkurrensbegränsningar som moderaterna är beredda att bekämpa är sådana som införs av samhälleliga skäl. Storföretagens konkurrensbegränsande åtgärder accepteras däremot undantagslöst. Var moderaterna har sin intresseanknytning är därmed helt uppenbart. Låt mig så gå över till några punkter där utskottet på socialdemokratiska förslag har gjort ändringar i förhållande till regeringens proposition. Det gäller dels de enligt regeringsförslaget långa handläggningstiderna i fråga om förvärvskontrollen, dels regeringens förslag att man ensidigt skall kunna lämna ut konkurrensuppgifter om svenska företag till utländska myndigheter. I regeringsförslaget rör det sig om handläggningstider på uppemot ett år. Det är enligt vår mening en helt oacceptabel tidsutdräkt. Inblandade företag och deras anställda borde inte behöva leva i osäkerhet under så lång tid. De i propositionen föreslagna handläggningstiderna är mot denna bakgrund alltför ensidigt generösa gentemot myndigheterna. Utskottet begär därför att regeringen skall återkomma till riksdagen med förslag om förkortade handläggningstider. När det gäller förslaget om att man ensidigt skall kunna lämna ut konkurrensuppgifter om svenska företag till utländska myndigheter kan jag inte finna annat än att detta är ett försök av handelsminister Björn Molin att internationellt skaffa sig ett rykte om att vara något av en konkurrensfrämjandets Bror Duktig. Vi i Sverige har emellertid främst behov av en handelsminister som värnar om de svenska intressena och de svenska företagen och som inte inlåter sig på några ensidiga medgivanden som går utöver gjorda internationella åtaganden. Utskottet har därför enhälligt bestämt sig för att hemställa att riksdagen direkt lyfter ut detta ändringsförslag från regeringen avseende 12 § i uppgiftsskyldighetslagen. Slutligen, fru talman, skall jag när det gäller förslagen i anslutning till konkurrenslagstiftningen bara notera att de borgerliga i skön förening fortsätter sin slakt på samhällets prisövervakande myndighet genom att föreslå överförandet av tio tjänster från SPK till näringsfrihetsombudsmannen. Detta är för oss socialdemokrater helt oacceptabelt, speciellt i tider som dessa, med sänkta reallöner och snabbt stigande priser. Sannolikt är det så — mot bakgrund av de yttranden som förekommit i pressen — att om det inte hade varit valår i år hade handelsministern lagt fram ett förslag om att SPK i sin helhet skulle avskaffas. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till de socialdemokratiska reservationerna i näringsutskottets betänkande 55 angående en reviderad konkurrenslagstiftning. Låt mig sedan gå över till näringsutskottets betänkande 56, som handlar om kontroll av utländska förvärv av svenska företag, och börja med att notera att industriminister Åsling i höstas aviserade att det trots allt skulle komma en reviderad lagstiftning avseende denna kontroll över de utländska förvärven. Sedan dess har emellertid regeringen gjort flera reträtter i förhållande till ursprungsförslaget inför påtryckningar från Industriförbundet och från utländska företag. Däremot har man inte gjort några ytterligare hänsynstaganden till löntagarorganisationernas synpunkter. I den utredning som föregick regeringsförslaget hade mittenpartiernas representanter tillsammans med socialdemokraterna förordat att utländskt förvärv skulle kunna förenas med villkor och att dessa villkor i sista hand skulle kunna följas upp med vitesföreläggande. Av detta finns det inte ett spår kvar i regeringsförslaget. Det är uppenbarligen av detta skäl som vi i dag inte har några moderata invändningar mot den nya lagstiftningen, trots att de hade en annan uppfattning i själva utredningsarbetet. Däremot har vi socialdemokrater reserverat oss på flera punkter och vill att lagförslaget skall gå tillbaka till regeringskansliet för att få en välbehövlig överarbetning, i enlighet med vår reservation. Låt mig sedan allmänt säga, fru talman, att i valet mellan svenska företag och utländska företag i Sverige väljer vi från socialdemokratins sida självfallet i första hand företag med svenska ägare. Det gör vi inte därför att svenskar är bättre utan därför att svenska ägare som regel finns i Sverige. Men nu är valet i verkligheten sällan så enkelt som jag har framställt det, och dessutom är det bevisligen så att många utländska företag ger väsentliga bidrag till sysselsättning, investeringar och teknisk förnyelse i vårt land. Speciellt välkomna är naturligtvis utländska nyetableringar, i varje fall jämfört med företagsuppköp, där utan tvivel ofta negativa faktorer kommer in i bilden. En viktig negativ faktor, som vi ser det, i samband med främst utländska företags uppköp är onekligen ovanan vid svenska arbetsmarknadsmässiga spelregler samt framför allt det faktum att de centrala besluten för företaget — dvs. det företag som har övertagits — i fortsättningen kommer att fattas utomlands. Härigenom blir de som kan avgöra många tusen svenska anställdas väl och ve mycket mera oåtkomliga för påverkan och diskussion såväl från svenska myndigheters sida som från de anställdas organisationers sida. Det är detta som enligt vår mening gör att särskild lagstiftning behövs, inte för att diskriminera utländska företag, utan för att åstadkomma en mera reell likabehandling i verkligheten. Det förslag angående verksamhetskontroll av utländska företag som föreslås av socialdemokraterna syftar just till att bildligt talat flytta den utländska ledningen för det svenska företaget något närmare Sverige. Så enkelt är syftet med det förslag som vi har lagt fram. Samtliga partier i Sverige är överens om att det nu liksom tidigare behövs en kontrollagstiftning för utländska uppköp av svenska företag. I övrigt skiljer sig ambitionsnivån åt mellan socialdemokratin och de borgerliga partierna. Att vi vill gå längre hänger sannolikt samman med den nära anknytning som socialdemokratin har till löntagarna och deras organisationer. De har som bekant ibland fått känna av hur svårt det kan vara att i krissituationer komma till tals med en företagsledning som befinner sig utanför landets gränser. Detta är alltså den allmänna bakgrunden till att vi från socialdemokratiskt håll har velat ha en något mera skärpt lagstiftning när det gäller det utländska företagandet. De konkreta skiljelinjerna har vi också markerat på olika sätt, och jag skall kommentera några av dem. Vi anser för det första i enlighet med vad utredningen föreslagit att tillståndsprövningen vid köp från utländsk sida av aktier i svenska företag skall sättas in redan vid förvärv av 5 90 av aktiekapitalet. I den uppfattningen hade vi på utredningsstadiet med oss mittenpartiernas representanter. Tyvärr har regeringen frångått detta krav. För det andra gäller en konkret skiljelinje regeringens lagförslag om att tillstånd för utlänning att förvärva svenskt företag skall meddelas om förvärvet inte strider ”mot väsentligt allmänt intresse”. I utredningsförslaget hade man formuleringen ”mot allmänt intresse”. Vi har följt utredningsförslaget också där och vill alltså ha en något mera skärpt attityd än den regeringen föreslår. Såvitt jag kan förstå hade vi även på denna punkt med oss mittenpartierna i utredningen. För det tredje anser vi, i likhet med vad folkpartiet och centerns representanter ansåg i utredningen, att tillstånd till förvärv skall kunna förenas med villkor i de fall där så är befogat och att villkoren vid behov skall kunna följas upp med vitesföreläggande. Att som i regeringsförslaget laborera med icke förpliktigande uttalanden i anslutning till förvärvet anser vi otillfredsställande såväl från de anställdas som från samhällets synpunkt, men också med hänsyn till det utländska köparföretaget. Vi tror nämligen att också köparföretaget vill ha klara regler i stället för den osäkerhet om vilka åtaganden som gjorts resp. inte gjorts som kan skapas med regeringens förslag. För det fjärde: Syftet med den verksamhetskontroll som vi föreslår skall naturligtvis inte vara att åstadkomma en detaljkontroll, utan kontrollen skall tas till i speciella situationer då detta kan vara befogat, främst för att åstadkomma den reella likabehandling som vi har talat om och som är svår att uppnå, eftersom det utländska företagets ägare befinner sig utanför vårt lands gränser. Vi menar att verksamhetskontrollen skall syfta till att säkerställa att den utländska företagsledningen fullgör sina skyldigheter enligt svensk lag och svenska avtal, och vi tror att någon form av verksamhetskontroll behövs. Med tanke på de positiva erfarenheter vi i flertalet fall har av utländska företag i vårt land skall verksamhetskontrollen emellertid tillämpas med omdöme och förvisso icke på något sätt i onödan. Till slut, fru talman, vill jag bara understryka vikten av de skärpta krav på tillståndsgivningen när det gäller utländska köp av svenska fritidsfastigheter som har förts fram i motion 2474 och som utskottet i väsentliga delar har ställt sig bakom. Det gäller här att långsiktigt värna om svenska medborgares möjligheter att skaffa sig fritidshus, med tanke på det allt hårdare tryck som kommer från köpstarka intressen, främst i Danmark och Nordtyskland. Regeringen har under senare år urholkat denna lagstiftning genom sina beslut i olika överklagningsärenden. Den kritik som såväl näringsutskottet som lagutskottet har uttalat på denna punkt mot regeringen innebär förhoppningsvis att den tidigare ordningen nu kommer att återställas. Fru talman! Sammanfattningsvis vill jag säga att de reservationer på olika punkter som vi har gjort i anslutning till regeringens förslag till lagstiftning om utländska förvärv av svenska företag går i stort sett ut på att följa upp den linje som socialdemokraterna och mittenpartierna på många av dessa punkter varit ense om i utredningen. Vi kan bara beklaga att regeringen inte fullföljt den utredningslinjen utan mer och mer närmat sig den moderata ståndpunkten i utredningen. Ett tecken på det är helt klart att moderaterna i dagicke på någon punkt har några reservationer i förhållande till regeringens förslag när det gäller utlandskontrollen. Med detta, fru talman, ber jag att få yrka bifall till den socialdemokratiska reservation som är fogad vid näringsutskottets betänkande nr 56.

Fru talman! När jag anmälde mig till dagens debatt var min avsikt att tala litet grand om näringsutskottets betänkande nr 56. På talarlistan har jag emellertid blivit uppsatt som talesman för reservanterna när det gäller utskottets betänkande nr 55, och jag skall därför även försöka behandla reservationerna 1 och 4, som är fogade vid näringsutskottets betänkande nr 55 om konkurrenslagen. Inledningsvis vill jag konstatera att en stor del av de svenska internationella företagsgrupperna har tillkommit genom en lång rad av olika fusioner för att uppnå erforderlig grad av storlek för att kunna ha en internationell konkurrenskraft. Fusioner har aktivt kommit att bidra till att svenska företag har kunnat växa och uppnå nödvändig storlek för att framgångsrikt kunna konkurrera på utlandsmarknaden. Fusioner har även varit en nödvändighet när det gällt att uppnå erforderliga strukturrationaliseringar inom olika områden. Vi har dock på senare år kunnat se att fusioner har varit besvärliga och tagit lång tid att genomföra och även att flera fusioner har misslyckats. Sedan vi granskat regeringens förslag till ny konkurrenslag har vi sagt nej till varje form av fusionskontroll enligt de förslag som föreligger. Vi menar att det ofta nog i efterhand, sedan en fusion har kommit till, är svårt att granska och se om den medfört några negativa effekter för konsumenterna och ur konkurrenssynvinkel. Men det är ännu svårare att på förhand utröna eventuella nackdelar i konkurrenshänseende, om man skulle företa en granskning för att ta ställning till om fusionen skulle få genomföras eller ej. Vi vill påpeka och trycka på att regeringen redan i dag har ett klart instrument att påverka eventuella fusioner genom möjligheten att ge befrielse från realisationsvinstbeskattning i samband med samgående mellan företag eller uppköp av företag. Det instrumentet kan användas även för att komma till rätta med fusioner som är mindre önskvärda ur svensk synvinkel. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 1 och 4 vid näringsutskottets betänkande nr 55. Därmed övergår jag till att kommentera näringsutskottets betänkande nr 56 om utländska förvärv av svenska företag. En viktig del i Sveriges internationella handlande på det ekonomiska området måste vara att slå vakt om den fria handeln och verka för fortsatta liberaliseringsåtgärder. Sverige måste i sitt eget intresse avstå från manipulationer i protektionistisk anda. De kortsiktiga fördelar sådana åtgärder skulle kunna ge förbyts mycket snabbt i sin raka motsats. Sverige deltar redan nu aktivt i det internationella ekonomiska samarbetet, som bedrivs främst inom ramen för OECD och internationella valutafonden men också inom mer informella grupper, t.ex. den s.k. 10-klubben och de nordiska finansoch ekonomiministermötena. Kraven på friare kapitalrörelse mellan länder har ute i Europa vunnit ökat gehör. Internationaliseringen av företagen har varit en icke oväsentlig bidragande orsak i den internationella välståndsökningen under senare årtionden. Det finns anledning att med kraft understryka att de utländska direktinvesteringarna och de multinationella företagens verksamhet här i landet har en rad positiva effekter. Utländskt företagande i Sverige kan tillföra landet avancerad teknik, nya impulser och ett allmänt sett förbättrat investeringsklimat i landet — förutom naturligtvis fler sysselsättningstillfällen. Det finns även anledning att med kraft understryka att svenska direktinvesteringar och företagsköp i utlandet har en rad positiva effekter för vårt eget land. En internationalisering av svenska företag är ofta en förutsättning för långsiktig överlevnad och en bibehållen eller förbättrad internationell konkurrenskraft. Dotterbolag till svenska multinationella företag bidrar i betydande del till dessa företags vinster och möjligheter att expandera även i Sverige. Det finns anledning att beklaga att debatten om multinationella företag nästan uteslutande har koncentrerats till de problem multinationella företag kan medföra i form av försämrade möjligheter till insyn i beslutsprocessen, kontrollsvårigheter och krav på balans i våra utrikesbetalningar. De risker som det främmande inflytandet i svenska företag kan innebära i olika avseenden måste självfallet samhället kunna skydda sig emot. En effektiv kontroll över det främmande inflytandet i svenska företag är därför naturligtvis motiverad i Sverige lika väl som i utlandet. Det framstår därför som naturligt att förvärvskontrollen av utländska köp av aktier i svenska företag görs fullständig, så att den gäller på samma sätt för alla svenska företag, oavsett om utlänningsförbehåll eller ej finns i bolagsordningen. Men det finns i detta sammanhang anledning att understryka behovet av en liberalisering av möjligheterna för utländska företag att börsintroduceras i Sverige. Lika väl som det finns anledning att tillåta utländska investerare att köpa svenska börsnoterade aktier finns det anledning att bredda den svenska kapitaloch aktiemarknaden till även handel med utländska företags aktier. En sådan breddning skulle kunna vitalisera kapitalmarknaden, öka förståelsen för internationellt företagande och förbättra insynen i dessa internationella företag. I första hand borde utländska, multinationella företag med tillverkning i Sverige komma i fråga för börsintroduktion i Sverige. Den svenska politiska debatten tenderar att på ett beklämmande sätt se svenska direkta investeringar utomlands som något negativt, samtidigt som man ser utländska investeringar i Sverige som ett hot, liksom utländska uppköp av aktier i svenska företag. Samtidigt vill dessa kritiker förhindra att svenskar köper aktier i utländska multinationella företag. Ekvationen går naturligtvis inte ihop. Debatten har tenderat att bli protektionistisk på kapitalmarknadsområdet. En liberalare syn på kapitalrörelser över gränserna för en utvecklad industrination av Sveriges karaktär är av central betydelse för vårt land. Det måste vara i Sveriges eget intresse att avstå från manipulationer i protektionistisk anda. Fru talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till näringsutskottets hemställan i dess helhet i betänkande nr 56.

Fru talman! Jag skall tala om de motioner från vpk:s sida som behandlas i näringsutskottets betänkande nr 55. Litet senare i debatten kommer C.-H. Hermansson att ta upp frågor som berör utskottets betänkande nr 56. Som framgår av dagens betänkande om konkurrenslagstiftning, där flera vpk-motioner finns behandlade, har vi under lång tid krävt skärpningar när det gäller samhällets möjligheter att övervaka och ingripa mot konkurrensbegränsningar av olika slag, begränsningar som är till men för den vanlige konsumenten, för den anställde eller för samhället som sådant. Det är uppenbart för alla som gör ett försök att analysera utvecklingen inom vår ekonomi och vårt näringsliv, att kapitalismen nu har passerat sitt progressiva stadium och befinner sig i en situation där monopolisering, fusioner, marknadsdelningar och monopolprissättningar tillhör vardagen. Det drabbar oss alla på ett eller annat sätt. Genom den här koncentrationsprocessen, som löper med en inbyggd lagbundenhet, får man säga, har vårt land, dess olika branscher och marknader i allt högre grad fått uppleva fåtalsdominans och enföretagsdominans, med de följder som det får för prissättningen men också för utbud och service på olika områden. Framför allt märks det när det gäller minskad sysselsättning, som inte kunnat kompenseras av andra verksamheter, eftersom hela ekonomin är på nedgång och någon nyetablering och ny konkurrens inte uppstår som ersättning. I det läget ser vi det från vpk:s sida naturligtvis som en framgång för vår politik att man skärper samhällets möjligheter till övervakning och kontroll genom den nu föreslagna konkurrenslagen. Naturligtvis hade vi också, som framgår av den motion som vi avlämnat med anledning av propositionen, gärna sett att lagen vidgats i vad gäller omfattning och rekvisit. Vi har från vpk föreslagit att man skall vidga lagen att gälla för priskarteller och marknadsdelningskarteller, två mycket användbara instrument för att eliminera konkurrens, om man ser det från företagarnas sida. Jag har själv på nära håll kommit i kontakt med verkningarna av sådana överenskommelser, som — det medges — kan vara svåra att bevisa men just därför är så verkningsfulla. Man kommer överens om högsteller lägstpriser eller om att hålla samma pris. Ofta delar man marknader, antingen geografiskt eller genom att man lämnar över vissa kundkategorier — oftast återförsäljare — till varandra för bearbetning. Man avstår alltså från att bearbeta på ett område och får fria händer på ett annat — en typ av marknadsdelning. I propositionen sägs att det är viktigt att samhället kan ingripa mot detta, men man tvekar därför att avgränsningarna mot vad som är kriminellt innebär svårigheter. Vi har svårt att acceptera en sådan invändning, mot bakgrund av den vikt som frågan om priskarteller och marknadsdelningskarteller faktiskt har. Vidare har vi föreslagit att man skall vidga rekvisiten i vad gäller företagsfusion. Man skall alltså enligt vår mening för ingripande enligt lagen kunna beakta sysselsättningen och berörda arbetstagares eller kommuners intressen. Dessa förslag avvisas av utskottet, liksom också skedde i propositionen. Utskottet hänvisar till andra medel av t.ex. arbetsmarknadspolitisk natur. Man måste säga att mot bakgrund av den förda ekonomiska politiken och mot bakgrund av arbetsmarknadsoch industriministrars hårda kamp för att slippa göra några som helst ingripanden mot privatkapitalet när sysselsättning eller hela bygder hotas, framstår en sådan hänvisning som ingenting annat än luft. Från vpk:s sida är vi inte beredda att släppa något instrument som kan hindra en utslagning av industrier, med arbetslöshet och socialt elände som följd. Vi anser att också konkurrenslagen bör kunna användas på detta område. Vi får tyvärr inte något stöd för våra tankar från socialdemokraterna i utskottet, som ju har möjlighet att reservera sig.

Jag beklagar att vi inte har kunnat få stöd för våra tankar i en s-reservation. I betänkandet behandlas flera motioner, bl.a. om statens prisoch kartellnämnd och anslag till densamma. Det är intressant att se att man å ena sidan, i förslaget till konkurrenslag, i allmänna ordalag talar om nödvändigheten av att skärpa samhällets insatser, men å andra sidan inte anser det rimligt att ge statens prisoch kartellnämnd vad man har begärt för prisövervakning, så att nämnden kan behålla de fem tjänster som man har talat om. I vår motion när det gäller prisoch kartellnämnden pekar vi på att man under de borgerliga regeringarna har börjat ifrågasätta SPK:s berättigande. I samband med att prisstoppet slopades togs också anmälningsplikten beträffande prishöjningar bort på ett antal varor, och den obligatoriska förhandsanmälningen minskade med 7 procentenheter. Enligt vår mening borde det slopade prisstoppet, som vi skrev i vår motion i januari, i stället resultera i ökad anmälningsplikt och förbättrad prisövervakning för att man skall kunna skydda konsumenternas ekonomi. Detta är i linje med vad vi talar om när det gäller konkurrensbegränsningar. Är det viktigt att skydda enskilda människor från verkningar av konkurrensbegränsningar och omotiverade prissättningar, är det också viktigt att se till att statens prisoch kartellnämnd får möjlighet att arbeta. Därför kräver vi att de skall få ett anslag, så att de kan behålla de fem tjänster som de nu har för detta ändamål. De har räknat med att fem tjänster måste bort, om de inte får de pengar de har begärt. Slutligen, fru talman, måste jag instämma i Lennart Petterssons kritik av moderaterna. De framstår som en stretande häst som inte flyttar sig ur fläcken när det gäller ingrepp mot avigsidor av kapitalismen. Regeringen och mittenpartierna har som vanligt två hållningar. Dels menar man att kapitalismen är utmärkt, dels att den fria konkurrensen ger den allra bästa av världar och är något absolut nödvändigt för vårt lands framtid. Men samtidigt erkänner man att den fria konkurrensen skapar sådana våldsamma problem att vi måste skärpa ingreppen mot den och skärpa lagstiftningen för att kontrollera den. Det är de vanliga åsikterna för och emot. På det sättet är moderaterna i allt sitt förfärande och felaktiga ställningstagande mer rakryggade, det får man lov att säga. Fru talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionerna, en från förra året, 1980 82:2461, 2312 och 1058.

Fru talman! Syftet med den nya konkurrenslagen är att stärka marknadsekonomin. Den avgörande förutsättningen för att marknadsekonomin skall fungera är att köparen har möjlighet att välja mellan produkter och tjänster som erbjuds honom av flera av varandra oberoende och konkurrerande företag. Flertalet svenska företag är, internationellt sett, små. Genom frihandeln utsätts de för internationell konkurrens. Konkurrensen från företag utomlands är en grundläggande förutsättning för att marknadsekonomin skall fungera, och fungera så väl som den bör göra i vårt land. Frihandeln är ett värn för konsumenterna. Men ibland, fru talman, händer det också i Sverige att företag växer ihop eller träffar överenskommelser med varandra på ett sätt som undanrycker konkurrensen och gör att marknadsekonomin inte fungerar på det område där de verkar. Det är i sådana fall som personer med liberal idésyn vill att statsmakterna skall ingripa. För personer med andra ideologiska utgångspunkter är ett sådant ingripande från statsmakternas sida långt ifrån självklart. Det finns konservativa som inte tycks se de nackdelar som följer med monopol och oligopol som sätter konkurrensen ur spel. Att de vinster som på så sätt uppstår är sakligt oförtjänta bekymrar inte dessa konservativa så länge vinsterna tillfaller enskilda personer. Att handlingssättet med rätta undergräver allmänhetens förtroende för marknadsekonomin bekymrar dem inte heller. För socialister är monopol och karteller uttryck för kapitalismens snikenhet och det sista steget på vägen mot marknadsekonomins bankrutt och socialismens skördetid. Därför, fru talman, är en väl fungerande och rätt tillämpad konkurrenslag ett centralt liberalt instrument för värnet av en sund och väl fungerande marknadsekonomi. Det lagförslag riksdagen kan väntas besluta om i dag, trots reservationer —i vissa delar från socialdemokraterna och vissa andra delar från moderaterna — är ett uttryck både för regeringens liberala grundsyn och för dess möjligheter att med stöd, ibland från den ena sidan och ibland från den andra, förverkliga sin politik. Fru talman! Lagen om utländska förvärv är främst en ganska odramatisk modernisering av gällande lagstiftning. Som sådan kan den anbefallas på det varmaste. Jag yrkar bifall till näringsutskottets hemställan i dess helhet i betänkandena 55 och 56.
Fru talman! Det är intressant att notera att marknadsekonomin och dess inneboende krafter nu har avvecklats till den grad att staten måste göra ingripanden för att den över huvud taget skall fungera. Det är värt att noteras att det framförs från folkpartihåll. Hadar Cars sade att företag ibland växer ihop, ungefär som om det vore några små olyckor på vägen under kapitalets underbara marsch in i härligheten. Men det är det inte, utan det är en ständigt pågående process. För att företagen skall överleva måste de slå under sig konkurrenter, eliminera dem, behärska marknaden. Vi ser hur detta pågår hela tiden. Sedan sägs att för socialister är detta monopolstadium ett slags slutstadium. Och det är det, inte bara för oss — utan faktiskt, om man objektivt ser till hur ekonomin fungerar. De gångna åren under både socialdemokratisk och borgerlig regering har ju visat vart vi är på väg. Vi ser det naturligtvis som ett friskhetstecken att regeringen reagerar och skärper konkurrenslagarna. Men vi pekar också på omöjligheten i att slutgiltigt komma till rätta med problemen genom att hela tiden bara skärpa lagarna. Det fordras ju en annan ekonomi!
Fru talman! Vi anför från moderat håll för det första att vi tror på marknadsekonomin, för det andra att fusionskontroll i den tappning som har föreslagits i konkurrenslagen icke är nödvändig. Vi menar att det är mycket svårt att bedöma när en fusion skulle vara skadlig eller inte. Det blir lätt en mycket byråkratisk och svår process, där företag som vill fusionera har svårt att bedöma om de kommer att kunna få göra det. Det finns, som lagrådet uttrycker det, en viss risk för att det blir en ovisshet om vilket rättsläge som råder. Vi menar att regeringen redan nu vid större fusioner, som skulle kunna vara skadliga, har betydande möjligheter att via realisationsvinstbeskattningen påverka om det skall bli en fusion eller ej — genom att medge eller inte medge befrielse från realisationsvinstbeskattning i samband med en fusion. Vi tror att marknadsekonomin fungerar bäst utan den föreslagna fusionskontrollen.
Fru talman! Till att börja med vill jag instämma i vad Hadar Cars sade i sin karakteristik av moderaterna. Jag framförde det själv i mitt inledande anförande. Moderaterna går ut med starkt retoriska uttalanden om att man skall värna den fria konkurrensen i alla avseenden, men när det kommer till de praktiska avgörandena är det moderaterna som i första hand uppenbarligen värnar om storföretagens intressen att köpa upp mindre företag, också i de fall där det är helt klarlagt att konkurrensbegränsningarna har entydigt skadliga verkningar. Det sägs nu från moderat håll att det skulle vara mycket svårt att tillämpa den föreslagna lagen.
Fru talman! Låt mig då övergå till att bemöta Hadar Cars. Låt mig konstatera att Hadar Cars behagade skämta i sin argumentering för regeringsförslaget. Han såg det bl.a. som ett uttryck för regeringens styrka att den kan hämta stöd från olika delar av Sveriges riksdag. Ja, inte har det visats någon muskelstyrka från den regering som vi har f. n., utan en av förklaringarna till att regeringen i allt väsentligt torde få igenom sitt förslag är att det har funnits en betydande samstämmighet redan från utredningsstadiet och framåt mellan socialdemokraterna och mittenpartierna om att vi behövde ha en viss form av fusionskontroll i det här landet. Jag kan försäkra Hadar Cars att vi, t.o.m. om regeringen hade varit en majoritetsregering, i allt väsentligt hade ställt upp för de åtaganden vi redan tidigare har gjort i samband med utredningsarbetet.
Fru talman! Lennart Pettersson tycks ansluta sig till de föreliggande förslagen och det har jag självfallet inget att invända mot. Hans Petersson i Hallstahammar och Per Westerberg ger i sina repliker belägg för att min mycket korta analys av grumligheterna i resp. partiers grundsyn när det gäller konkurrensfrågorna var korrekt.
Fru talman! Det är nog inte någon grumlighet i grundsynen från vår sida vad gäller den fria konkurrensen. Vi ställer entydigt upp för den fria konkurrensen. Men som bekant kommer konkurrensen för de flesta svenska företag inte ensidigt från den inhemska marknaden, utan den kommer huvudsakligen från utländska företag. Vårt sätt att tackla skadliga fusioner är via realisationsvinstbeskattningen. Vi vill ha ett klart rättsläge, där det inte uppstår några svårigheter att utreda om en fusion skall vara tillåten att genomföra med stöd av konkurrenslagen eller ej. Vi tror att den metoden är bäst för företagen och för en väl fungerande marknadsekonomi.
Fru talman! Hadar Cars tog emot vår kritik, men i sitt anförande kritiserade han socialister som har samma inställning som vi. Jag försökte då säga att det inte bara är en inställning, utan något som grundar sig på objektiva förhållanden i ekonomin — detta bevisas också genom att man nu lägger fram ett sådant här konkurrensbegränsningsförslag. Den härlighet som beskrivs i den liberala himlen, om hur bra det är när de fria marknadskrafterna får fungera fritt, motsägs av att man lägger fram detta förslag. Faktorer som produktionens innehåll och organisation, vad som produceras och hur samt vilka behov produktionen tillfredsställer är faktiskt överordnade frågan om fri konkurrens. Det finns inget samband mellan å ena sidan hög profit, företagens val av produktion och marknadsföring och å andra sidan människornas behov.
Fru talman! Jag tänker inte ägna ytterligare tid åt Hans Petersson i Hallstahammar. I hans lyckorike finns det inte behov av och inte heller förutsättningar för någon form av konkurrenslagstiftning. Där har konkurrensen upphört att fungera. Till Per Westerberg vill jag säga att i de fall, kanske sällsynta, där fusioner och överenskommelser mellan svenska företag skulle leda till monopolbildning vill vi från liberal sida, till marknadsekonomins värn, sätta stopp. Men det vill inte Per Westerberg.